Herr talman! Herr Wärnberg vill inte vara med om att den som ett år inte haft någon inkomst skulle kunna förlora möjligheten att göra avdrag för förlust. Jag tycker att det är att vara alltför hård. Det kan vara speciella förhållanden som gjort att vederbörande inte haft någon inkomst ett år, och det kan därför vara helt i sin ordning med förlustavdrag. När det gäller försäljningen av aktiebolag har vi aldrig menat att förlustavdraget skulle bli en handelsvara, utan vi har bara pekat på hur det blir när man säljer aktierna till en tidigare delägare. Därför tycker jag att vi också här ställer ett mycket rimligt krav. I vad gäller passusen om kommunalskatteavdraget är det riktigt, herr Wärnberg, att den har råkat stå kvar ifrån den gamla motion som vi har kört med i många år. Jag tycker inte det är skamligt att erkänna detta misstag. Något annat svar kan jag inte ge på herr Wärnbergs fråga. Jag hoppas att herr Wärnberg är belåten med det svaret som är rakt på sak och helt ärligt.
Herr talman! Jag tackar för ett hederligt och ärligt svar. Ni ser här faran med att skriva samma motion år efter år och bara sätta nytt datum på den. När reglerna ändras så innehåller motionen sakfel. Jag menar att det blir fråga om en handelsvara för dödsboet om man säljer en förlust kanske till flera delägare som tidigare har haft aktier i bolaget. den det ej vill röstar nej. 150 den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Då man läser skatteutskottets betänkande nr 16 kommer man osökt att tänka på den gamle rimsmidarens uttryck: När hin onde inte ville att något skulle ske, då tillsatte han en kommitté. Jag gör naturligtvis inga jämförelser i övrigt. Utskottets avslagsyrkande på vpk:s motion 1051 är bara motiverat med att det finns en företagsskatteberedning. Detta är, menar jag, ingen godtagbar motivering. Motionens yrkande tar nämligen hänsyn till att en sådan beredning arbetar. I det ena yrkandet kräver vi att företagsskatteberedningen med förtur skall behandla frågor som gäller förändringar i principerna för företagsbeskattningen, dvs. vi kräver en progressiv bolagsbeskattning och en skärpning av avskrivningsreglerna. Motionens andra yrkande, att den statliga bolagsskattesatsen åter höjs till 50 96, kan riksdagen besluta om redan i dag utan föregående utredning, eftersom det yrkandet inte ändrar på eller ingriper i de principer som ligger till grund för företagsbeskattningen. Genom att hänvisa till den pågående beredningen anser sig skatteutskottet i sitt betänkande kunna fly undan själva sakfrågan. De svenska bolagen är skattemässigt starkt gynnade. Sverige betecknas ju som ett paradis för kapitalister. I olika sammanhang skryts det t.o.m. med detta även från denna talarstol. Skattemässigt är påståendet också välgrundat. Den nominella statliga bolagsvinstskattesatsen har sedan 1959 varit 40 26. Dessförinnan hade den några år varit 50 96, vilket vi nu föreslår att den åter skall bli. Det är bara den nominella procentsatsen som har legat stilla sedan 1959. Den effektiva skattesatser, dvs. skatten Undersökningar som gjorts visar också att bolagen numera svarar för en allt mindre del av landets skatter. Det rör sig om en andelsförskjutning från något över 15 96 år 1950 till knappt 4 96 under de senaste åren. Att den effektiva skattesatsen har minskat beror på de generösa avskrivningsreglerna. Dessa regler måste enligt vår mening skärpas. Men samtidigt måste den nominella skattesatsen höjas. De senaste åren har de svenska kapitalisterna gjort rekordstora vinster. Det är bekant för alla i detta land. Det har t.o.m. uppmärksammats av regeringen, och på regeringens förslag beslöt riksdagen som bekant i fjol att företagen skulle avsätta vad man kallade övervinster i särskilda fonder, en arbetsmiljöfond och en särskild investeringsfond. Men dessa fonder var ju knappast ägnade att skära ned rekordprofiterna. Snarare tvärtom. Eftersom de fonderade medlen är skattefria undkommer bolagen därmed ytterligare skattesummor. I praktiken tjänar bolagen på dessa fonder. Regeringen ökade bolagsvinsterna men låtsades kapa dem. Den ökade arbetsgivaravgiften har knappast varit till nackdel för kapitalägarna i Sverige, eftersom åtminstone de senaste höjningarna av denna avgift har varit kopplade till krav att de fackliga organisationerna skall hålla igen på sina lönekrav i motsvarande grad. Bolagens skattebetalningar till statsverket har relativt krympt. Vad som däremot inte minskat är statens gåvor och subventioner till näringslivet. Företagen kan numera få gåvor och subventioner till nästan varje post i sin budget.

Bolagsskatten torde således nu ha blivit en omvänd skatt, en bolagsherrarnas beskattning av de arbetande via statsapparaten. Det är för att ändra på detta som vi föreslår en omedelbar höjning av den statliga bolagsvinstbeskattningen till 50 96. Herr talman! Eftersom vänsterpartiet kommunisterna inte är representerat i skatteutskottet finns ingen reservation på denna punkt. Jag får därför med hänvisning till vad jag här har sagt yrka bifall till motion 1051 av herr Hermansson m.fl.
Herr talman! Samtliga de frågor som berörs i skatteutskottets betänkande nr 16 är föremål för företagsskatteberedningens arbete. Inom ett par år kommer förslag att föreligga även i de frågor som i dag har tagits upp av herr Lorentzon. Vi kommer således ganska snart att få ta ställning till bl.a. fördelningen av resurserna och fördelningen av kapitalvinster. Det finns alltså ingen anledning att i dag föregripa utredningens resultat. Därför har utskottet enhälligt beslutat avvakta företagsskatteberedningens förslag. Den motion som herr Lorentzon har berört kommer också att tas upp i företagsskatteberedningens arbete. - Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Den här motionen är en gammal bekant — för herr Wärnberg och för kammaren. Den var det också för den gamla riksdagen. Motionen är däremot ingen avskrift av tidigare års motioner, så här finns inga fel insmugna, och därför att ändringar har gjorts i lagstiftningen sedan motionen författades. De krav vi har ställt har det inte gjort någonting åt. Redan 1971, när denna riksdag för första gången öppnades, väckte vi en motion med dessa yrkanden, och vi har återkommit med dem år efter år. Och i den gamla riksdagen var skatteutskottets föregångare bevillningsutskottet lika ogint som skatteutskottet nu varit de senaste åren. Skatteutskottet har alltså gång på gång avstyrkt vår motion med motiveringar som närmast för tanken till den obotfärdiges förhinder. Förslaget om en höjning av bolagsskatten med 10 96 går utanför ramen av vad företagsskatteberedningen har att ta upp. Den frågan skulle kunna avgöras i dag, men det berörde inte herr Wärnberg. Vi kommer givetvis att fortsätta att väcka motioner om en högre beskattning av de höga bolagsvinsterna. Vi kan inte se någon rimlig anledning att ha det så i vårt land att man beskattar löntagarna men låter bolagen slippa undan. Bolagen ges år efter år stora favörer och gör jättevinster på de arbetandes bekostnad. Nu senast lovade man arbetarna att de övervinster som redovisades skulle gå tillbaka till dem som arbetat in dem, men i stället får bolagen behålla dem. Någon längre tid går det väl inte att fortsätta på det här sättet. Även om herr Wärnberg i år lovat att frågan skall tas upp i beredningen och att denna skall vara färdig med sitt svar om ett par år och att då även de frågor som vi har tagit upp i vår motion skall kunna behandlas, tycker vi att tiden är för långt liden. Denna beredning har pågått i alltför många år utan att den gett något som helst positivt resultat.
Herr talman! Jag kan inte lova herr Lorentzon att resultatet blir det som herr Lorentzon vill ha; jag har bara sagt att ärendet är under prövning. och att ett utlåtande kommer från företagsskatteberedningen när herr Lorentzons förslag är prövat. Däremot kan jag naturligtvis inte säga vad resultatet blir.

Där är de verkligt stora pengarna att hämta. Sedan kan man förstås diskutera huruvida också det som tas ut den vägen är löner — man kan föra ett långt resonemang om hur mycket som är lön och hur mycket som är skatt. Jag vill inte förneka att det kan tyckas att 40 96 i bolagsskatt inte är särskilt mycket, men vi bör ha klart för oss att vi i dag har en dubbelbeskattning. En skatt till tas alltså ut. I den västerländska världen är vi i Sverige tämligen ensamma om att ha en dubbelbeskattningseffekt som är så stor. Vi tar alltså på den beskattade vinsten — den vinst som utdelas — ut så hög skatt att den är den högsta i den västerländska världen. Å andra sidan har vi en hel mängd avskrivningsregler som är liberalare än vad man har i den övriga delen av världen. Här kan det finnas plats för ommöbleringar på olika sätt. Det är inte bara så att man kan anta en författning — som herr Lorentzon vill att vi skall göra — om en höjning av bolagsskatten med 10 96, utan allting annat måste också vägas in vid bedömningen. Vidare är det inte bara fråga om avgifter utan också om de förmåner av olika slag som företagen får i dag och som herr Lorentzon har räknat upp. Det är således inga skattefrågor, utan här gäller det förmåner som samhället ger företagarna för att de skall nå en bra sysselsättningseffekt eller av andra skäl. De sakerna vill jag emellertid icke ta upp till diskussion här i kväll — även om de kanske hör hit; man kanske skall blanda in dem i skattedebatten också. Men det är inte vad vi skall diskutera i kväll.
Herr talman! Beträffande det som herr Wärnberg nämnde om att de favörer som riksdagen beslutar ge de stora bolagen har sysselsättningsmässiga aspekter skulle det kunna anföras en hel rad exempel på att det i verkligheten inte ligger så till. De stora bolagen har ju genom dessa favörer och de pengar de erhållit rationaliserat sina företag, och i stället för att flera människor skulle få anställning har faktiskt färre blivit anställda. Den frågan går alltså inte att använda i det här sammanhanget när det gäller de stora bolagen. I vad gäller dubbelbeskattningen vet jag att den historien har dragits varje år när denna motion har behandlats i riksdagen, men detta säger ändå så litet, eftersom det sakligt sett numera är så, att andelsförskjutningen från de stora bolagen när det gäller skatteintäkter i det här landet har sjunkit till 4 96. Den var mycket högre för några år sedan. Bolagen betalar alltså relativt sett mindre skatt nu än vad de har gjort någon gång tidigare. — Detta argument håller därför inte heller. Om det sedan är så, att bolagsbeskattningen med dessa 10 96 betyder så litet i verkligheten, skulle vi ju kunna besluta att i dag genomföra den reformen. Jag är fullt på det klara med att företagsskatteberedningen inte kommer att gilla de förslag som vi framställer. Eftersom detta är en klassfråga kommer såväl sammansättningen i riksdagen som arbetarnas mening ute i företagen att bli avgörande. Men hur läget blir då kan inte bedömas i dag.
Herr talman! Jag skall fortsätta att uppehålla mig vid skattefrågan. När jag säger att en höjning av bolagsskatten med 10 96 inte betyder särskilt mycket, ser jag det i förhållande till andra skatter. En proposition har lagts fram med förslag om att företagens sociala avgifter skall öka med 5 miljarder kronor — en produktionsskatt, eller vad det skall kallas. En 10-procentig höjning av bolagsskatten skulle kanske bli en tiondel av detta belopp. Det är i den relationen man skall se vpk-förslaget. Om vi har så gynnsamma regler för avskrivningar och nedskrivningar att företagen i dag har en latent skatteskuld på kanske 10 miljarder kronor är det den sidan av saken som skall angripas. Vi kan inte ingripa med en höjning av bolagsskatten, eftersom vi redan i dag har så hög skatt där att om man räknar in dubbelbeskattningseffekten beskattas de flesta vinster som utdelas med mellan 80 och 90 96. Det är en oerhört mycket högre beskattning än vad man har på den sidan i andra länder. Frågan hur stor konsolideringen skall vara är lika intressant som frågan om skatteprocentsatsen för aktiebolag. Jag har sett den här frågan så, att eftersom mer och mer av samhällets skattebörda i dag flyttas över till produktionssektorn är en höjning av bolagsskatten med 10 96 relativt ointressant från statsfinansiell synpunkt.
Herr talman! Vi har två yrkanden i vår motion. Det första gäller tillläggsdirektiv till företagsskatteberedningen att med förtur behandla frågan om att göra bolagsbeskattningen progressiv och om en skärpning av avskrivningsreglerna, så att en större del av bolagsvinsterna tas fram för beskattning. Och vad svarar utskottet? Jo, man säger att ingenting nytt har framkommit sedan tidigare motioner behandlades och därför avstyrker man vår motion. Det andra yrkandet gäller den 10-procentiga höjningen av bolagsskatten. En sådan höjning kan beslutas i dag. Om den är av så ringa omfattning som herr Wärnberg vill göra gällande kan ju riksdagen besluta i den frågan.
Herr talman! När herr Lorentzon kommer in på den progressiva bolagsskatten hörs det att han inte känner särskilt bra till hur det i dag går till i aktiebolagen. De flesta aktiebolag har möjlighet att genom avoch nedskrivningar själva reglera den vinst som de vill ta fram. Den tas fram så att den blir lagom stor för att tillfredsställa aktieägarnas krav. Även om vi skulle tillämpa en progressiv beskattning för de börsnoterade företagen, där det är fråga om aktieutdelning, kan vi i varje fall inte göra det för fåmansbolagen, där vederbörande tar ut bolagsvinsten i form av lön. Om jättelika vinster tas ut på annat sätt, vart tar då progressiviteten vägen? Mycket bärkraftiga företag skulle kunna komma i den lägsta progressivitetsklassen, medan ett tiotal aktieägare som ville ha utdelning Företagsbeskattningen skulle komma i den högsta progressivitetsklassen. Det är alltså ett relativt dödfött förslag som herr Lorentzon har lagt fram.
Herr talman! Om förslaget vore så dödfött, skulle givetvis inte utskottet svara på det sätt som det gör. Då hade man heller aldrig tillsatt denna företagsskatteberedning. Redan på den tiden då vi hade bevillningsutskottet, dvs. skatteutskottets föregångare, var man lika ogin när det gällde yrkanden om bolagsbeskattningen som man är i dag. Så enkelt ligger hela frågan till.
Herr talman! Så enkelt är det inte! Det ingår icke i företagsskatteberedningens direktiv att försöka införa någon progressiv bolagsskatt. Däremot ingår det i direktiven att beredningen kan föreslå ändringar av de olika skattesatserna, trots att herr Lorentzon uttryckte tvivel om att företagsskatteberedningen hade möjligheter att ta ställning till dessa.
Herr talman! Men vårt första yrkande i motionen gäller ju tilläggsdirektiv till utredningen angående företagsbeskattningens progressivitet. Vi har ju ställt förslaget på det sättet. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! De ändringar som infördes i giftermålsbalken 1973 åstadkom att skilsmässoförfarandet blev betydligt förenklat. Makar som vill skiljas behöver inte längre tvista om vem av dem som bär skulden till skilsmässan. Skilsmässoförfarandet är avdramatiserat och man kan skiljas i sämja. Men om man har ett gemensamt barn, uppstår ofta ändå uppslitande tvister om vem av de båda föräldrarna som skall ha vårdnaden om barnet. Nuvarande lagstiftning innebär att en, och endast en, av de båda föräldrarna kan bli vårdnadshavare. Barn över 12 år får själva avgöra hos vilken av föräldrarna det vill bo. Barn behöver, och önskar självfallet, goda relationer till båda föräldrarna men tvingas då ofta ta ställning för en av dem. Vårdnadsfrågan beträffande yngre barn avgörs av domstol. Vägledande vid beslutet skall vara ”barnets bästa”. Det görs mellan 150 och 200 vårdnadsutredningar per år. Där gäller det vanligen att hopa så mycket förnedrande material som möjligt om den andra parten för att själv framstå som lämpligast. Barnet slits mellan två människor, som tvingas framställa varandra som olämpliga föräldrar. Vårdnadsutredningen kan för barnets del bli fullkomligt förödande. Barnet kan knappast undgå att under den långa utredningstiden påverkas av föräldrarnas oro och ångest. Inte nog med detta, familjens vänner och släktingar dras in i kampen, och barnet kommer många gånger i framtiden att möta spår av det förtal som tidigare vänner utsatt mamman eller pappan för. Barnets, och även föräldrarnas, bästa måste uppenbarligen vara att i möjligaste mån slippa dessa uppslitande vårdnadstvister. Det skulle uppnås om lagstiftningen ändrades så, att de föräldrar som så önskade kunde få gemensam juridisk vårdnad av sitt barn, även om de inte är sammanboende. Också den faktiska vården av barnet skulle i högre grad än nu kunna delas mellan föräldrarna. För den av föräldrarna — oftast mamman — som nu får vårdnaden av barnet uppstår ofta en orimlig arbetsbörda. Hon har hela ansvaret för barnets vardagsliv med allt vad det innebär av svårigheter att kombinera förvärvsarbete, vård av barn och deltagande i samhällsarbete — politiska, fackliga och kulturella aktiviteter. Hon blir ofta helt låst i sin mammaroll, hon har ingen att dela ansvaret och arbetsbördan med. Mamman upplevs av barnet som den trötta och slitna föräldern med dåligt samvete över att inte räcka till. För den som inte får vårdnaden om barnet — oftast pappan innebär skilsmässan ett stort tomrum i vardagen. Papparollen kan inskränkas till en postanvisning en gång i månaden och umgänge med barnet i bästa fall varannan helg. Barnet träffar sin pappa under några korta dagar då man inte hinner etablera en djupare känslomässig kontakt och närhet. När det gäller vården av barn till sammanboende föräldrar har vi skapat ett system av lagar som möjliggör för pappan att ändra sin traditionella andraplansroll. Han har fått möjlighet att dela vardagsarbetet med barnen. Även det barn vars föräldrar inte är sammanboende måste få rätt att i möjligaste mån dela både vardag och fritid med båda föräldrarna. Vad skall barnet annars få för uppfattning om de vuxnas värld och könsroller, om de upplever en trött och sliten vardagsmamma och en fritidspappa som så småningom blir alltmer främmande? Vårdnadsfrågan har ibland också setts som en jämställdhetsfråga. Det har framställts krav på att männen, i lika stor utsträckning som kvinnorna, skulle kunna få vårdnaden om barnet. Frågan har på så sätt utvecklats till en kamp mellan könen. Den synen är i grunden djupt reaktionär. Vi kan inte hålla med om att jämställdhet har uppnåtts om mannen i 50 96 av fallen tilldelas vårdnaden av barnet. För de inblandade parterna uppnås ju inte i det enskilda fallet någon jämställdhet. Det enda som förändras är, att det i högre grad än nu är mannen som blir den utarbetade vardagspappan och kvinnan som blir den halvt främmande person som barnet umgås med ibland på fritiden. För barnet innebär detta i realiteten ingen förbättring. Vi anser att vårdnadsfrågan helt enkelt är fel ställd. Nu lyder frågan: Vem av de båda föräldrarna skall få vårdnaden och därmed den faktiska vården av barnet? Om möjlighet till delad juridisk vårdnad infördes, skulle frågan i stället kunna lyda: Hur skall vi praktiskt ordna det så att barnet i största möjliga utsträckning får behålla en djup och varaktig kontakt med båda föräldrarna? Då skulle frågan om barnets bästa verkligen kunna sättas i centrum, och inte som nu underordnas föräldrarnas maktkamp. De f. d. makarnas inbördes relationer efter skilsmässan skulle också förbättras, om de slapp den uppslitande vårdnadstvisten. De skulle sannolikt också bemöda sig om att tillsammans finna lösningar på de praktiska problem som rör barnet. Vi motionärer hälsar med tillfredsställelse att frågan om gemensam juridisk vårdnad av barn till icke sammanboende föräldrar får sin lösning i den departementspromemoria som utskottet hänvisat till i sitt svar på motionen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Det är numera snabba turer i attityderna till vårdnadsfrågorna. Ena året staplar lagutskottet mer eller mindre ansträngda invändningar ovanpå varandra i fråga om gemensam vårdnad för ogifta samlevande. Nästa år känner departementet ett hastigt påkommet behov av att vara progressivt och förebådar så ett förslag om gemensam vårdnad, som tydligen kommer att avse inte bara samlevande utan också alla kategorier icke samlevande. Kapplöpningen mellan herr Lidbom och motionärerna är onekligen ett anslående skådespel. Men all ironi åsido är det i högsta grad tillfredsställande att det nu börjar röra sig i fråga om gemensam vårdnad. Verkligheten tränger sent omsider in i lagstiftningen. Den livliga offentliga diskussionen på senare tid har satt många traditionella begrepp på det här området under debatt. En lösning av den gemensamma vårdnadens problem har en mängd fördelar. För ogifta samlevande innebär den en viktig rättvisereform. För icke samlevande föräldrar erbjuder den en möjlighet att lösa tvister i godo utan att någon behöver känna sig åsidosatt. För barnen innebär den en möjlighet att slippa uppleva föräldrarnas konflikt och att behålla en lika god kontakt med båda föräldrarna i trots av separationen. Underlättar och uppmuntrar man gemensam vårdnad, bringas antalet domstolsprocesser säkerligen ner. Man kommer också ifrån det olämpliga systemet med vårdnadsutredningar, där tvivelaktiga referenssystem, ytliga analyser och dunkla värderingar får fälla utslaget. Man kommer ifrån inblandningen från myndigheter, vars benägenhet att tänka i könsroller varit starkt normgivande för deras sätt att hantera barnen. Man kommer ifrån hovrätter, som i prejudikatsfall påstår att mödrar är bäst på känslomässiga omsorger och att fäder är bäst på planlagd uppfostran — två mycket vanliga fraser i domskäl från hovrätterna. Man kommer ifrån den befängda åsikten att flickor helst bör vara hos sin mamma och att pojkar skulle särskilt behöva ett manligt stöd — föreställningar som alltför länge flutit omkring i den officiella ideologin. Man kommer också ifrån traditionella uppfattningar att barn måste tvingas ha en nära vuxenkontakt, en sovplats osv. Hemmet som en skönmålad Carl Larsson-akvarell kanske kan fås att försvinna ur den officiella föreställningsvärlden, lika väl som det sedan länge håller på att upplösas i praktiken. Kanske skall vi då lära oss förstå att barn inte är hundar eller kattor, som har sin trygghet i materiella ting och fyra väggar, utan har sin trygghet i människor och i ett öppet sinne för omgivningen. Att nära förtrolighet med två eller flera vuxna stimulerar mer och ger mer trygghet än den snäva bundenheten till en enda förälder — i synnerhet som ettbarnshushållet mer och mer blir det vanliga. Kanske kan den nya lagstiftningen också hjälpa människorna till större självständighet, större möjlighet att klara ut en konflikt och hjälpa dem till den mognande insikten att det bortom den traditionella familjen och tvåpartsförhållandet skymtar rikare och öppnare sociala kontaktsystem. Låt oss från vpk:s sida bara hoppas att herr Lidbom inte låter skrämma sig av de traditionalistiska föreställningar med vilka de officiella remissinstanserna sannolikt kommer att möta hans promemoria och hans förslag. På den punkten är tyvärr utvecklingen alltjämt osäker. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! De frågor som tas upp i lagutskottets betänkande nr 14 är inte nya för oss som har sysslat med familjelagstiftning under några år. Vi känner igen dem från den partiella reform på familjelagstiftningens område som togs 1973. Vi känner igen dem från en motion till 1974 års riksdag. Vid båda dessa tillfällen utgick lagutskottet ifrån att det fanns mycket som talade för att man skulle gå den nu föreslagna vägen. Att utskottet icke följde motionärerna berodde väl främst på att vi fann att det förelåg rätt stora administrativa svårigheter; det skulle komma att krävas tekniska lösningar som man inte på rak arm kunde sätta sig ner och formulera vid en utskottsbehandling. Jag finner också anledning erinra om att i familjelagsakkunnigas betänkande fanns ett majoritetsförslag som förordade gemensam vårdnad även för utomäktenskapliga barn. Den majoriteten bestod av socialdemokraterna plus folkpartisten herr Romanus. Denna ståndpunkt fanns alltså med då familjelagsakkunnigas betänkande gick ut på remiss. Det är väl de synpunkter som framfördes i samband med remissbehandlingen och som visade på tekniska och administrativa svårigheter som har gjort att lagutskottet tidigare icke funnit anledning att gå på motionärernas linje. Lagutskottet erinrade emellertid om att man förutsatte att regeringen skulle följa utvecklingen på det här området. Vid förra årets riksdag togs en motion angående bördsreglerna. Vid behandlingen av den motionen hemställde lagutskottet att riksdagen hos regeringen skulle begära en översyn av bördsreglerna. Med stor tillfredsställelse konstaterar vi nu att den hemställan har lett till åtgärder från regeringens sida och att man dessutom har tagit ad notam vad utskottet tidigare sade, nämligen att frågan skulle följas. Den departementsöversyn som sker och har skett i vad gäller bördsreglerna har också till syfte att vårdnadsfrågorna skall ses över. I ett svar på en enkel fråga i januari meddelade statsrådet Lidbom att den här utredningen pågick i departementet, och han signalerade att ett förslag skulle läggas fram under våren. Jag vill, som sagt, uttala den största tillfredsställelse över detta och samtidigt uttrycka förhoppningen att den promemoria som väl blir ett resultat av den departementsutredning som pågår kommer att ta upp och ge en lösning av de här frågorna om den gemensamma vårdnaden. I tidigare diskussioner om den gemensamma vårdnaden har syftet främst varit att lösa frågan för sammanboende som icke var gifta. Fru Frändås motion går en bit längre, och hon anser att man också skall pröva om inte gemensam vårdnad kan komma till stånd även efter skilsmässor. Det har belysts i hennes anförande. På det viset har det tillförts något nytt i den här dagens debatt om den gemensamma vårdnaden. Vi uttrycker den förhoppningen från utskottets sida — det framgår av skrivningen i vårt betänkande — att också den delen av problematiken rörande den gemensamma vårdnaden skall behandlas i den väntade promemorian. Jag skulle, herr talman, ha kunnat nöja mig med att efter det nu anförda yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 14.

Jag tycker att han på ett bra sätt skildrar utskottets moderering när han säger följande:

Herr talman! Herr Granstedt har till mig ställt ett antal frågor berörande hanteringen av radioaktivt avfall. Eftersom frågorna nära ansluter till de problem som berörs i regeringens proposition angående energipolitiken avser jag att besvara dem i anslutning till riksdagens behandling av nämnda proposition i slutet av maj månad.

Jag vill gärna personligen säga att jag tycker att det är glädjande att det här gamla önskemålet nu blir tillgodosett, även om det har tagit lång tid innan det kunnat förverkligas. Det är ingen hemlighet att det i riksdagen rått delade meningar om lämpligheten av en sådan här omorganisation och också om hur den skulle genomföras. Jag vill understryka att det i utskottet är tre partier som accepterar omorganisationen, nämligen socialdemokraterna, vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet. Delade meningar finns mellan de partierna när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet av omorganisationen beträffande Arlanda flygplats. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna menar att man inte bör genomföra en sådan omorganisation förrän i samband med den nya flygplatsbyggnadens färdigställande — den I november 1976. Vi moderater är egentligen de enda som på den här punkten stöder propositionen, men också vi menar att om det skulle visa sig att omorganisationen kommer att förete problem som man inte nu kan förutse, bör det vara departementet och regeringen obetaget att framflytta ikraftträdandet av omorganisationen något. Vi tror emellertid inte att de här problemen behöver uppstå. Vi har noterat att en utredning är tillsatt — och det är glädjande — där alla berörda parter deltager, och vi hyser stora förhoppningar om att omorganisationen skall visa sig fungera utan några större problem. Det är glädjande att vi nu står inför ett beslut om en vital omorganisation. Det är, som sagt, nödvändigt att förstärka flygplatskontrollen, för vi kan inte med fog påstå att utvecklingen i fråga om sabotage mot den civila luftfarten har varit särskilt positiv. I stället tror jag man vågar påstå att i varje fall från svensk synpunkt är just flygplatskontrollen den svaga länken när det gäller att bekämpa den internationella terrorismen och andra sabotagehandlingar. Det krävs därför att kontrollen ordnas så att de polisdistrikt som skall svara för den har erforderlig elasticitet. Jag hävdar att ett sådant polisdistrikt som exempelvis Märsta i varje fall inte med nuvarande kapacitet kan besitta tillräcklig elasticitet. Det skulle krävas en orimligt stor förstärkning av Märsta polisdistrikt för att man där skall kunna klara de belastningar som det här kan bli fråga om vid incidenter. Det behövs specialtränad personal på platsen, liksom det behövs specialtränad personal som vid behov kan vara beredd att sättas in när det händer någonting. Vi vet hur det har varit, att Märstapolisen åtskilliga gånger fått lov att kalla på extra personal från angränsande polisdistrikt och att den personal som då stått till förfogande inte haft den erforderliga träningen. Man har också saknat den fasta organisation som en effektiv flygplatskontroll kräver. När justitieutskottet i höstas besökte bl.a. flygplatser i Holland, Frankrike och England fick vi klart för oss att man i de länderna har organiserat flygplatspolisen på det sättet att man har en samlad organisation och till denna avdelar speciellt tränad personal. Också i våra nordiska grann — Nr 56 länder har man förstått att omorganisera flygplatspolisen på samma sätt Fredagen den som nu här föreslås. Därför tycker jag att det egentligen inte borde finnas 11 april 1975 några delade meningar om värdet av en sådan omorganisation. Snart Jag nämnde förut den arbetsgrupp som är tillsatt. Det är min för = Anslag till polisvähoppning att den snart skall komma fram till ett resultat som kan till — sendet godose alla parter. Jag minns att när vi diskuterade den här frågan i höstas — det var så sent som i december — riktades en ganska amper kritik från visst håll mot den motion som jag hade väckt förra året. Man menade att det var ett skäligt krav att jag som motionär hade tagit kontakt med t.ex. polisen i Märsta och verkligen gjort en undersökning för att kunna dokumentera att en sådan här omorganisation var praktiskt genomförbar. Jag hävdade då och det gör jag fortfarande att det icke kan åvila en enskild motionär att innan man väcker ett förslag om en omorganisation själv prestera en utredning. Däremot hade det varit naturligt att departementet, innan regeringen framlägger ett förslag, hade skaffat sig erforderliga förankringar när det gäller den personal som är berörd. Nu pågår en utredning, och det är bra, men jag tycker att det är något förvånande att departementet tydligen inte har haft kontakter med de berörda polismännen i Märsta. Jag tror mig veta att de själva begärt att få företräde hos herr justitieministern. Ett sådant företräde har emellertid av olika skäl — de må ju vara helt legitima — inte kunnat beviljas. Det finns anledning understryka att staten som arbetsgivare verkligen bör föregå med gott exempel när det gäller att ta kontakter på det lokala planet för att försäkra sig om stöd för sin uppfattning och om att de reformplaner som man umgås med kan genomföras på ett sådant sätt att de inte över hövan träder för när enskilda personer som man har i sin tjänst. Jag vill på den här punkten, herr talman, yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande som innebär att vi godtar omorganisationen vid våra större flygplatser. Vi är glada över den, men vi vill ändå understryka att om den utredning som nu pågår inte skulle ge helt tillfredsställande resultat så att man kan genomföra organisationen 1 juli 1975, bör det vara regeringen obetaget att bestämma en något senare tidpunkt för ikraftträdandet. I reservationen 3 behandlas en fråga som inte heller är ny för kammaren. Den gäller en försöksverksamhet med jourdomstolar. Egendomligt nog är vi moderater ensamma om att tillstyrka en sådan försöksverksamhet. Det var annars på det sättet att brottskommissionen ansåg att en sådan fråga borde i lämpligt sammanhang prövas, men det har varit omöjligt för oss moderater i utskottet att få med våra utskottskamrater i detta, enligt min mening, ganska självklara önskemål. Det är väl ändå inte tillfredsställande att det många gånger dröjer år från det att ett brott har begåtts till dess vederbörande har blivit lagförd. Det måste ligga i allas vårt intresse att man krymper tiden mellan brottets begående och 171 sendet lagföringen. I de fall — de är inte så få — där rättsläget är helt klart och där det inte behövs några större utredningar menar vi att man borde pröva en form av jourdomstolar, som finns också i andra länder. Detta innebär inte att man eftersätter rättssäkerhetskravet, men man får en smidigare form, som kan förkorta handläggningstiden. Och det trodde jag var en sak som vi alla borde kunna vara överens om att vi skall eftersträva.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 Det här är det sista året i den treårsplanering som beslutades efter brottskommissionens förslag. Helt följdriktigt vidhåller vi våra ståndpunktstaganden i brottskommissionen, dvs. majoriteten tillstyrker departementschefens förslag om en förstärkning med 400 och vi moderater yrkar på 500 plismanstjänster. Men, herr talman, jag vill erinra om de stora rubrikerna på tidningarnas löpsedlar, när brottskommissionen lade fram sitt förslag; det skulle bli en stor förstärkning av polisen; vi skulle få 1 200 nya polismanstjänster under en treårsperiod, fördelade på 400 per år. Det lät inte så dåligt, även om vi kunde konstatera att höjningen inte var så mycket större än den som hade varit vanlig under de senaste åren. Nu noterar vi emellertid att genom den nyligen beslutade arbetstidsförkortningen inte mindre än 665 årsarbetskrafter har ”gått upp i rök”. Över hälften av det antal nya polismanstjänster som tillkom genom brottskommissionens förslag har alltså neutraliserats av den beslutade arbetstidsförkortningen. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att budgetpropositionen inte med ett ord nämner detta och att man inte på något sätt tar konsekvenserna av den här ändå rätt kraftiga åderlåtningen av polisens resurser när man går in på att diskutera vilket nytillskott polisen skall ha. Om man hade kunnat notera en positiv utveckling när det gäller brottsligheten kunde man kanske ha haft viss förståelse för detta, men det är väl bara att notera att antalet brottsbalksbrott ånyo visar en tendens att stiga från den helt oacceptabelt höga nivå som brottsligheten tidigare har befunnit sig på. Jag är medveten om, och jag delar justitieministerns uppfattning, att man skall ta statistik med en nypa salt. Men trots allt kan man inte helt glömma de siffror som presenteras i årsstatistiken; någon betydelse måste de väl ändå ha. Till detta kommer, och det tycker jag kanske är det allra allvarligaste, att man kan konstatera att uppklaringsprocenten sjunkit ganska kraftigt.

Det tycker jag är ganska alarmerande. Enbart detta tycker jag skulle tyda på att man borde förstärka insatserna på utredningssidan för att öka uppklaringsprocenten. Men det kanske viktigaste i detta sammanhang är — och i det hänseendet har jag att döma av ett TV-uttalande för någon tid sedan samma uppfattning som justitieministern — att försöka få ett grepp om den dolda brottsligheten. Detta är en fråga som justitieutskottet inte har haft anledning att behandla, eftersom den problematiken hänskjuts till ett annat utskott, men jag vill ändå understryka att det är angeläget att tillsätta den utredning som har föreslagits av rikspolisstyrelsen och som skulle ha till uppgift att försöka få något grepp om vilken omfattning den dolda brottsligheten har, så att man kan få möjligheter att bedöma hur pass allvarligt läget är.

Det kan sägas att skillnaden mellan 400 och 500 polismanstjänster inte är så anmärkningsvärd, och det tycker inte heller jag att den är, men man kan inte av utbildningstekniska skäl föreslå en större höjning. Det skulle kräva alltför stora investeringar. Dessa förstärkta polisinsatser bör användas för att bekämpa den grövre brottsligheten, inklusive narkotikabrottsligheten. Men polisen bör också känna det som en angelägen uppgift att försöka vara till skydd för enskilda människor när det gäller att bekämpa den s.k. vardagliga brottsligheten. Jag tror att alltför många människor i dag upplever att polisen inte har möjlighet att hjälpa dem som drabbas av brott vilka kanske inte har direkt dramatisk karaktär men ändå kan vara mycket kännbara för en enskild människa. Det gäller vidare att satsa i större utsträckning — och det är ju egentligen alla överens om — på ett ökat antal kvarterspoliser, att ge polisen chans till ökad fotpatrullering. Men även detta kräver ökade polisresurser. Det gäller också att försöka satsa litet mera på de mindre polisdistrikten, som under lång tid haft ganska otillfredsställande arbetsförhållanden. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 6. I reservationen 8 föreslår vi moderater slutligen att en ny treårsplan för personalförstärkningar inom polisväsendet bör göras. Vi tycker att den treårsplan som nu går mot sitt slut har skapat lugn och arbetsro sendet sendet för polisen. Man har kunnat utnyttja resurserna mera effektivt och kunnat planera verksamheten på ett bättre sätt utan att varje år sväva i ovisshet om hur stora förstärkningar som skall komma. Vi tycker alltså att erfarenheterna av den föregående treårsplaneringen har varit goda och vi föreslår, att man får besluta om en ny treårsplanering för de kommande budgetåren.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

Herr talman! Polisens uppgift är att förebygga, förhindra och utreda brott. Inte minst viktigt är att förebygga att människor, särskilt ungdomar, dras in i gängbrottslighet. Polisen bör finnas ute i samhället, i tätortscentra och i bostadsområdena. Genom en ökad satsning på kvarterspolissystemet kan bättre kontakter knytas med befolkningen och goda brottsförebyggande resultat uppnås. Det är också angeläget att man via massmedia och i skolorna ger upplysning om polisens och lagstiftningens betydelse för att åstadkomma ett välordnat samhälle. Om människorna har en positiv inställning till polisens arbete underlättas de brottsförebyggande insatserna och även arbetet med att beivra och utreda brott. I polisens arbete är det viktigt att ha god kännedom om olika människors sociala förhållanden och deras sätt att reagera och uppleva sin situation. Polisen har ofta att ingripa mot personer med beteenden som avviker från det normala och som genom psykisk sjukdom eller otrygga förhållanden är särskilt känsliga. I polisens utbildning bör stor vikt läggas vid träning av förmågan att nå kontakt med människor som har sociala och psykiska problem och att på ett positivt sätt avleda gruppkonflikter. Jag tror, herr talman, att vi kan vara överens om att vi har en poliskår i detta land som väl ryktar sitt värv. Det måste vara ett gott betyg åt en yrkeskår som har en mycket grannlaga uppgift. Ibland får vi väl höra att enstaka polismän i något speciellt fall har uppträtt mindre lämpligt. Det kan genast föranleda massmedia att ropa ut med stora rubriker att vi t.ex. skulle vara på väg att få en brutal poliskår. Men folk vet som regel bättre och fäster väl inte så stor vikt vid detta. Man vet att den enskilde polisen ibland står inför uppgifter som är minst sagt svårhanterliga och där det ställs krav på omdöme som få människor klarar av. För det mesta klarar polismännen detta, men de är dock inte mer än människor och kan naturligtvis fela. Men vi bör alltid lägga oss vinn om att vår polis får en så allsidig utbildning som möjligt, en utbildning som ger grund för att poliskåren i de flesta möjliga fall klarar av sina mångskiftande uppgifter. Rikspolisstyrelsens begäran om tre veckors förlängning av utbildningen motiveras med att viktiga ämnen nu får stå tillbaka eller helt saknas på schemat.

Det krävs också att han förstår andra myndigheters och organisationers arbetsuppgifter. Han bör också ha goda kunskaper om vår socialpolitik samt ha sådana kunskaper i sociologi och psykologi, att han känner till orsaker bakom personlighetsutveckling och social utveckling, konflikter mellan grupper och särskilt tänkbara orsaker till motsatsförhållanden mellan polisen och vissa andra grupper. Polismannen bör också känna till den svenska kriminalpolitiken och ha grundläggande kunskaper i kriminologi. Undervisningen i de beteendevetenskapliga ämnena bör i viss utsträckning ges direkt anknytning till den praktiska polistjänsten.

Jag yrkar bifall till reservationen 4 vid punkten 2 i utskottsbetänkandet. Utöver detta vill jag anföra några synpunkter på vissa avsnitt av utskottsbetänkandet i övrigt. I och med årets riksdagsbehandling så tar vi den sista tredjedelen av 1973 års paketbeslut om förstärkning av polisverksamheten. Under denna treårsperiod har förstärkningarna till polisväsendet uppgått till i stort sett 1 200 nya polismanstjänster plus 450 tjänster för annan personal. Vi vet att det var den s.k. brottskommissionen som med anledning av brottsutvecklingen i vårt land fann angeläget att särskilda åtgärder skulle sättas in för att ge en förstärkning till polisen. Det har varit tillfredsställande att vi i riksdagen varit så eniga om detta. Det har varit en styrka för polisen att veta vad man får och kunna planera därefter. Frågan är nu om vi skall fortsätta med en sådan här planering. Planering måste det alltid vara, men jag tänker närmast på frågan om vi skall binda oss för exempelvis ytterligare en treårsperiod. Som fru Kristensson, vår värderade ordförande i utskottet, här har sagt, har man från moderat håll i en motion, som man följt upp i en reservation till utskottsbetänkandet, hävdat att riksdagen bör besluta om en förnyad treårsperiod. Det kan väl ligga mycket i detta. Men från centerhåll har vi sagt oss att vi nu får avvakta och se. Det var något exceptionellt som hände 1973. Brottsutvecklingen i landet var sådan att något rejält måste göras på polissidan, och man blev överens om en sendet sendet förstärkning. Brottsförebyggande rådet har tillsatts och har också full rättighet att lägga fram förslag i fråga om förstärkning av polisen och övriga aktiviteter som kan förhindra brottslighet. Därför tror vi att det inte kan vara nödvändigt att vi i dag binder oss för en ny period i detta avseende. Justitieutskottet har vidare behandlat en motion av herrar Lindkvist och Hellström, som begär en utredning om polisstyrelsens funktion och organisation i syfte att förbättra de förtroendevaldas inflytande och beslutanderätt över polisens verksamhet. Det är en mycket intressant motion, som vi har behandlat mycket seriöst i utskottet. Vi har väl litet var fått del av vissa uppgifter om att lekmannainflytandet, som vi trodde skulle bli bättre med den nya organisationen — när vi gick över från polisnämnd till polisstyrelse — inte har slagit så väl ut på sina håll i landet. Därför har vi i utskottet sett mycket seriöst på denna motion, men vi har icke tillstyrkt den. Vi säger i utskottsbetänkandet att rikspolisstyrelsen har utarbetat en enkät, som gått ut till alla polisstyrelser i hela landet. Ledamöterna i polisstyrelsen får ange hur de ser sin situation och vad de vill ha ändring på, osv. Ungefär till den här debatten har facktidskriften Polisen utkommit med nr 3, och där lämnas en redogörelse för enkäten som jag finner mycket intressant. Först och främst är det naturligtvis värdefullt att man svarar på en sådan här enkät i så stor utsträckning som möjligt. Jag måste säga att det har man gjort i detta fall. Sammanlagt 618 svar kom in från de 725 ordinarie lekmannaledamöterna, och alla polisdistrikt fanns representerade bland svaren. Det innebär att 85 96 av de utsända formulären har kommit tillbaka besvarade. När man går till själva frågorna fäster man sig vid några avsnitt. Man har i undersökningen också gärna velat veta hur lekmännen i polisstyrelserna ser på sitt uppdrag. 79 96 finner polisstyrelsejobbet ”något, ganska eller mycket meningsfullt, medan 20 procent anser arbetet inte alls eller inte särskilt meningsfullt”. Omkring hälften av polisstyrelseledamöterna uppger sig vilja ha mer inflytande när det gäller organisation och arbetsordning i polisdistriktet. När man jämför den insyn ledamöterna hade i polisverksamheten på polisnämndernas tid med insynen i dagsläget, vilket också är intressant, framgår det att 45 96 anser att man har ungefär samma insyn nu som då, medan ungefär lika många tycker att de får bättre insyn i dag. Detta var något om den motion som vi har behandlat och om den enkät som rikspolisstyrelsen har gjort. Jag tror att enkäten och uppföljningen av den kommer att bli av stor betydelse, för det var ju meningen att lekmannainflytandet skulle bli så bra som möjligt. Nu har rikspo lisstyrelsen förklarat att regionala konferenser kommer att anordnas ute i landet där man skall ta upp problemen med lekmannarepresentanterna, med polismästarna osv. Jag tror att uppföljningen kan ge ett gott resultat och leda till ett bättre inflytande för lekmännen i polisstyrelserna. Herr talman! Jag skall inte säga mer om utskottsbetänkandet — min partivän herr Bengtsson i Göteborg kommer att behandla flygplatspolisfrågan.

Herr talman! Jag avser att något kommentera en del av punkterna i utskottsbetänkandet och de två reservationer som jag är med på. Men först vill jag rent allmänt säga ett par ord om folkpartiets syn på polisfrågorna, den fortsatta inriktningen av polisens arbete samt brottsbekämpningen i ett något längre perspektiv. ”Utan trygghet till liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle,” har vi skrivit i vår partimotion. Polisen intar en central roll, och största utsikten att på kort sikt påverka brottslighetens omfattning ligger i att ge polisväsendet en sådan inriktning och sådana resurser att risken för upptäckt blir större. För att klara upp begångna brott, fullgöra sin servicefunktion och verka brottsförebyggande är det väsentligt att det finns poliser tillgängliga på rimliga avstånd i hela landet. Enligt vår uppfattning är det viktigt att polisens roll förändras så, att polisen inte bara träder i funktion när brott begåtts. Så skall man naturligtvis se polisens arbete. Den kanske främsta polisuppgiften är den förebyggande verksamheten. Men den har beklagligtvis kommit i skymundan på grund av de många brott som måste utredas och som tar den stora delen av polisernas arbetstid. En omfattande fotpatrullering är ett led i den brottsförebyggande verksamheten. Vi har hävdat och hävdar alltjämt att poliserna i sina bilar har blivit för anonyma för medborgarna och att deras kontakter med människorna har blivit för få och för ytliga. Därför har vi från vårt håll år efter år bl.a. talat om hur kvarterspolisorganisationen skulle utbyggas, så att vi i kommundelar och tätorter får kvarterspoliser som lär känna befolkningen och kan ta del av människornas problem samt framför allt verka under längre tidsperioder på samma plats. Jag skall emellertid inte förneka att det i synnerhet under de senare åren har pågått en medveten strävan att förändra polisens roll i den riktning vi har förespråkat. Men ännu återstår mycket, och förändringen går för långsamt. I årets partimotion har vi tagit upp polisutbildningen, där vi anser det viktigt att de nya poliserna får bättre kunskaper i bl.a. psykologi och kriminologi. Vi menar också att medborgarinflytandet i de nya polisstyrelserna måste förstärkas. Det blev inte vad man trodde, hoppades och önskade. Och som vanligt kräver vi — för vilken gång i ordningen vet jag inte — att medborgarvittnen allmänt skall vara med vid förhör på polisstationerna. Vi tycker att det är ett rimligt krav sett från såväl den förhördes som sendet sendet från förhörsledarens sida. Men i en politik som vill skapa trygghet till liv och lem för sina medborgare och som vill få brottskurvan att vända nedåt är det i det längre perspektivet inte bara polisernas antal, utrustning och nya roll som är det avgörande. Det handlar också om de allmänna förhållanden som råder i vårt samhälle. De betingelser under vilka människor lever har stor betydelse för de brottsförebyggande insatserna. Vår poliskår har en hygglig demokratisk förankring, men lekmannainflytandet har inte helt kommit till sin rätt i de nya polisstyrelserna. Under stor enighet beslöt vi här i riksdagen om en treårsplan för den personella utökningen av polisen. Frågan huruvida poliskåren är tillräckligt dimensionerad varken kan eller vill vi ta ställning till i år, det sista i treårsperioden. Vi vill emellertid framhålla att riksdagen vid behov måste vara beredd att utöka poliskåren. Men framtidspolitiken för att få brottskurvan att vända nedåt måste främst gå ut på att genom ekonomiska och sociala insatser skapa ett bättre och mänskligare samhälle. Under punkten 1 i förevarande betänkande behandlas åtta motioner, av vilka sex går att para ihop. Frågan om medborgarvittnena tas upp i folkpartiets partimotion och av socialdemokraterna Lindkvist och Hellström, de förtroendevalda representanternas inflytande i polisstyrelserna av samma socialdemokratiska motionärer och av mig själv. Det rör sig här alltså icke bara om en motion, herr Johansson i Växjö, utan om två motioner. Vidare tas omorganisationen av flygplatspolisen upp av representanter för centern och folkpartiet samt av en enskild socialdemokrat; den senare har dock ett annat yrkande. Låt mig först beröra frågan om medborgarvittnena. Vi är givetvis glada att i motionsform få stöd av enskilda socialdemokrater. Riksdagen har i olika sammanhang alltsedan 1967 uttalat att frågan bör prövas. Riksdagsskrivelser har avfattats, men ingenting har hänt. Vi tycker att frågan är av alldeles för stor betydelse för att utsättas för en sådan långhalning. Nu stoppas den i den stora ”säck” som den allmänna utredningen om polisverksamheten som departementschefen varslat om utgör. Utskottets skrivning — utskottet uttalar att frågan om medborgarvittnen skall behandlas skyndsamt — gör att jag, dock inte utan en viss eller t.o.m. stor tvekan kan biträda det i denna fråga enhälliga utskottets hemställan. I samma rymliga ”säck” stoppas också motionerna om lekmannainflytandet i polisstyrelserna. Det medborgarinflytande som man från demokratiska och andra utgångspunkter hade så stora förhoppningar på har förvisso inte förverkligats. Polisstyrelserna fick alltför snäva arbetsuppgifter för att kunna påverka polisverksamheten. Justitieutskottet har, som herr Johansson i Växjö framhöll, vid behandlingen av motionerna också kommit till insikt om att något gått snett i denna fråga. Det har också tidigare rikspolisstyrelsen gjort, vilket föranlett en enkätundersökning. Det är givetvis viktigt att det materialet bearbetas innan man gör ett nytt ställningstagande. Av denna anledning och eftersom ärendet genom motionerna fått ett fall framåt yrkar jag inte bifall till dem. Under samma punkt har folkpartiets representanter tillsammans med centerns reserverat sig för att polisbevakningen vid de stora flygplatserna Arlanda och Landvetter även i fortsättningen skall handhas av den lokala polisen. En rad skäl talar för detta. Vi har utvecklat det i reservationen 1, vilken jag yrkar bifall till. Under punkten 2 finns ännu ett motionspar. Båda motionerna berör polisutbildningen. Vi menar att polisarbetet för varje år blir alltmer komplicerat och besvärligt. Därför måste det ställas nya och större krav på polisutbildningen. Särskilt viktigt är det att utbildningen i ämnen som psykologi och sociologi fördjupas och att de blivande poliserna ges större kunskaper om alkohol och narkotikafrågorna. Vi anser därför att rikspolisstyrelsens förslag, som innebär en utökning av kurstider med tre veckor, är ett steg i rätt riktning. Som framgår av betänkandet fullföljer vi vårt krav i reservationen 4, där vi begär att anslaget under punkten 2 skall räknas upp med 340 000 kr. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1 och 4. I övrigt ansluter jag mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall ta upp en detalj i betänkandet; herr Pettersson i Västerås kommer senare att utveckla vår kriminalpolitiska syn i ett större sammanhang, knutet till det här betänkandet. Vi har — för att upprepa något som redan är bekant — en misstro mot säkerhetspolisens nuvarande inriktning på grund av att vi fortfarande anser att dess inriktning är felaktig, dvs. antisocialistisk och reaktionär. Det är skälet till att vi även i år går emot en höjning av anslaget och anser att det t.o.m. skulle kunna reduceras om säpo sysslade med enbart det som bör vara dess uppgift, dvs. att motverka spioneri och sabotage och på annat sätt skydda vårt lands säkerhet. Nu har man år efter år förklarat att säpo inte är politiskt enögt, att det inte längre förekommer någon åsiktsregistrering eller speciell övervakning av den politiska vänstern i vårt land. Det är möjligt att alla dessa försäkringar hade kunnat vinna viss tilltro även hos oss, om man inte praktiskt taget varje år hade fått ett indicium eller flera indicier på att försäkringarna inte stämmer med verkligheten. Nu skall vi vara på det klara med att de försäkringarna inte är nya. Under krigsåren förde säpo register över människor med vissa politiska åsikter, och det är ingen hemlighet att de registren i huvudsak fylldes av folk från vårt parti och andra socialistiskt tänkande människor, medan högerfolk och nazistsympatisörer ägnades ett förstrött intresse, kanske inte minst därför att de som styrde och ställde inom säkerhetspolisen var samma andas barn. Enligt officiella uppgifter skulle åsiktsregistreringen ha upphört redan sendet sendet 180 1945. Det trodde vi inte då, och det visade sig vara riktigt. Är 1966 publicerade Sven Rydenfeldt ett par artiklar om säpos åsiktsregistrering och personkontroll, och samma år tvingades den dåvarande justitieministern att ordna en presskonferens, där existensen av den påtalade verksamheten de facto erkändes. 1966 kom samma författare ut med en bok, Säkerhetspolisens hemliga register, med ett så utförligt faktamaterial att det blev verkligt besvärande för höga vederbörande. Sedan kom den Strandska utredningen, som bekräftade att åsiktsregistrering skett under många år, även efter kriget. Därefter har det hetat att åsiktsregistreringen har upphört från 1968 eller 1969, då den nya personkontrollkungörelsen kom till. Vad skall man tro? Först förklarar man i 20 år efter kriget, att någon åsiktsregistrering inte existerar i sinnevärlden, och sedan säger man att det — som enligt framträdande regeringsledamöter inte existerar — har upphört sedan slutet av 1960-talet! Säpo har spelat en skum roll i det förflutna. Organisationen hade bl.a. sin funktion när man förberedde Enbomsprovokationen under det kalla kriget och som ledde till skändliga och orättvisa domar över människor som inte hade begått något brott, utan bara blev offer för ett väl planlagt justitiemord. I det spelet hade säpo sin givna plats. Det är förklarligt att vi — även så här långt efteråt — fortfarande erinrar oss detta med både bitterhet och vrede. Men allt detta tillhör ju historien, brukar det sägas i de här debatterna. ”I dag har säkerhetspolisen en annan inriktning, inte antisocialistisk, inte riktad mot den politiska vänstern.” Ja, herr talman, det är just det som är frågan. Vi refererar inte till några hjärnspöken, utan tycker oss praktiskt taget varje år få bekräftelse på att säpos verksamhet fortfarande i stor utsträckning riktar sig mot den socialistiska vänstern i vårt land. Jag skall inte räkna upp alla de fall som vi tycker vara klara indicier på att säpo fortfarande lägger ner en stor energi på att övervaka folk med vänstersympatier. Låt mig bara som exempel ta den kvinnliga anställda i luftfartsverket som bevisligen skuffades undan från sitt ordinarie arbete och även tog konsekvenserna därav. Det var säpo som sände över uppgifterna till luftfartsverket. Och vad hade hon gjort sig skyldig till? Jo, hon hade klart deklarerat sin politiska uppfattning, som naturligtvis inte var av s.k. samhällsbevarande slag. Det här kom fram i rampljuset enbart av det skälet att en avdelningsdirektör i luftfartsverket fann det hela så osmakligt att han offentliggjorde hela saken. Vi hade studenten i Umeå som säpo försökte värva för att han skulle övervaka sina kamrater som var aktiva i Vietnamrörelsen eller på annat sätt sysslade med socialistiska och antiamerikanska aktiviteter. Vi hade värnpliktsriksdagen där grabbarna helt plötsligt upptäckte att ett par herrar — utlånade från säpo — satt och prickade för folk med kryss och ringar allteftersom deras åsikter kom fram från talarstolen. Allt det jag här nämner försöker man på olika sätt bortförklara i mer eller mindre krystade ordalag, ofta på ett sätt som verkligen inte har ingivit förtroende utan bara gjort sakerna värre. Och i slutet på förra året hände någonting som inte heller var något hjärnspöke. Strax före jul planerade vpk och KU i Kalix att anordna s.k. appellmöten för Vietnam på några platser i samhället. Det visade sig när tillståndet skulle avhämtas på polisstationen att handlingarna också innehöll säpos adress i Luleå. Säpo skulle alltså uppmärksammas på denna mycket normala politiska mötesverksamhet. När den något förvånade sökanden frågade varför säpo skulle ha besked om de planerade mötena fick han till svar: ”Så gör vi alltid.” Polismästaren kopplades in och uppgav sig ingenting veta — och det kan ju tyckas märkligt.

Man måste ju fråga sig: Vad i herrans namn kan detta ha med säkerhetspolisens normala funktioner och arbete att göra? Nu måste det i sammanhanget sägas att det med berömvärd snabbhet företogs en utredning, men den lämnade flera viktiga frågor obesvarade. Den gjordes av rikspolischefen, och enbart detta faktum gör att man måste betrakta resultatet med en viss skepsis. Rikspolischefen måste väl i någon mån sägas vara part i målet, det handlar ju om hans eget fögderi. Självfallet skulle det ha varit en opartisk utredning. Händelsen i Kalix är alltså något som vi inte utan skäl betraktar som ännu ett klart indicium på att inriktningen av säpos verksamhet i stor utsträckning är densamma som tidigare, alltså mot vänster. Det är svårt att tro att det som avslöjades i Kalix bara skulle förekomma i detta enda polisdistrikt i hela landet. Det vore nästan att utmana löjet om man vore så blåögd. Det som förekom i Kalix polisdistrikt har varit eller är rutin också i andra polisdistrikt. Det leder oss till den slutsatsen att om säpo upphörde med sitt snokande, noterande och registrerande kring människor som inte vill skada vårt land men väl förändra det i socialistisk riktning, då skulle man också kunna minska anslaget som nu föreslås bli höjt till hela 54,1 milj.kr. Vi kräver inte att säpo skall avskaffas, men vi kräver övertygande bevis på att säpos inriktning radikalt har ändrats. I stället tycker vi att vi gång efter gång får belägg för att den s.k. särskilda polisverksamheten klampar vidare i samma reaktionära spår som tidigare. sendet sendet

Herr talman!

Utskottet har haft att behandla en lång rad motioner från olika partier. Dessa gäller inte bara frågan om medborgarvittnen, utan de gäller också frågan om ett större inflytande i polisstyrelserna och hur man i polisens utbildning skall kunna ge en större allmän orientering. En del motioner tar också upp frågan om kontakten mellan polis och allmänhet, bl.a. genom kvarterspoliser. Jag tycker att detta är delvis nya tongångar. Jag tror att vi aldrig tidigare under de år jag haft glädjen att tillhöra justitieutskottet haft en så engagerad debatt. Jag finner att det är värt att inledningsvis framhålla detta när jag nu skall lägga fram utskottets syn på de frågor som behandlas i vårt betänkande nr 9. Utskottets ordförande har inledningsvis talat om brottsutvecklingen i landet.

Det går inte att enbart ställa brottssiffrorna i relation till antalet poliser. När jag förra året representerade Sverige i Förenta nationernas generalförsamling gjorde jag ett studiebesök hos New York-polisen och frågade vad man tänkte ta sig till med den alldeles uppenbart tilltagande brottsligheten, som också gick ned mycket långt i åldrarna. Man sade mig då exakt detsamma som New Yorks nya polismästare sade i en lång intervju i New York Times då han för några år sedan tillträdde sin befattning: Jag önskar icke en enda polis till. Det är inte på det sättet vi kan få bukt med brottsligheten. Det krävs helt andra, förebyggande åtgärder, och det krävs att man jämställer olika sociala skikt inom befolkningen. Detta som en allmän principförklaring. Jag tänker i övrigt inte gå in i debatt, utan jag skall fortsättningsvis lägga fram utskottets syn på arbetet.

Däremot har vi nog funnit att det ligger rätt mycket i herr Lundgrens motion om att man kan vänta med att överflytta den här uppgiften från Märsta till Stockholms polisdistrikt intill dess den nya stationsbyggnaden vid Arlanda är klar den 1 november 1976.

Vi har fått motioner om det tidigare och då från litet annorlunda utgångspunkt. Förra gången önskades jourdomstolar för ungdomsbrottslingar. Den gången sade utskottet mycket bestämt ifrån att det skall vara rättsjämlikhet mellan alla grupper. De unga lagöverträdarna skall icke behandlas annat än med den säkerhet och det djupa inträngande i deras situation och förutvarande förhållanden som ligger till grund för hela det svenska utrednings och domstolsväsendet. Vi yrkade alltså avslag på motionen vid föregående års riksdag. I år är förslaget som sagt något annorlunda. Motionärerna vill att jourdomstolar på försök skall inrättas i en eller ett par större kommuner. Vi har inom utskottet inte blivit övertygade om att jourdomstolar är något som kommer att lösa frågorna, med tanke på den långsamhet som ibland tyvärr råder när det gäller handläggningen. Vi ställer oss tveksamma till tanken även när den framförs så här generellt och bara avser ett försök.

Det är klart att dessa har mer begränsat syfte, men de kommer ändå att bringa ned handläggningstiderna. Vi anser inom utskottet att man inte får ge avkall på rättssäkerheten utan man måste kräva ordentlig utredning och behandling. Viställer oss alltså avvisande till tanken på jourdomstolar men framhåller att den kanske kan omfattas av det utredningsarbete som bedrivs inom 1968 års brottmålsutredning och det arbete som nu pågår inom åtalsrättskommittén. Den kan också bli aktuell vid den översyn av rättegångsbalken som f. n. förbereds i justitiedepartementet. I dessa olika sammanhang kommer det att finnas större möjligheter att penetrera tanken bakom jourdomstolar och se om och hur sådana kan anpassas till svensk rättspraxis. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan vid denna punkt och avslag på reservationen 3.

Men vi som är i majoritet i utskottet är inte riktigt ense med våra borgerliga kamrater. Man har begärt medel till utökning av grundkursen för polismän med en vecka. I motioner har centern och folkpartiet föreslagit förhöjningar på mellan 334 000 kr. och 350 000 kr. för att förlänga grundutbildningen med tre veckor. Vi i utskottet delar, som jag sade, uppfattningen att det är angeläget att polismännen får ökade kunskaper i samhällsorientering och i beteendevetenskapliga ämnen, i psykologi och i kriminologi. sendet sendet Men jag tror att det bör påpekas att rikspolisstyrelsens förslag om en förlängning av grundkursen med tre veckor syftar till att bereda plats inte bara för en sådan undervisning utan också för ökad utbildning i mera polisiära ämnen. Det gäller ordningspolistjänst, kriminalpolistjänst, civilrätt och straffrätt. Om kursen utökas med en vecka — som föreslås i propositionen — så blir det en ökad satsning just på samhällsorienterande ämnen, psykologi och kriminologi. Då har syftet uppnåtts. Jag ber därför att även på den här punkten få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 4.

Vad man däremot framhöll som någonting ytterst angeläget var att inte enbart grundkurserna utvidgas, utan att även kompletteringsundervisning anordnas. Det finns stora kunskapsluckor hos äldre poliser, särskilt i ledande befattningar, och det behövs kompletteringsundervisning,speciellt för dem som anställts under åren 1962-1967. De bör få en generell utbildning efter den mycket begränsade grundutbildning som de fått tidigare. Detta är alltså Svenska polisförbundets prioritering, och det kanske också hör till diskussionen om hur den fortsatta polisutbildningen skall läggas upp. Herr Lövenborg har i reservationen 5 framfört samma tankar som vi har mött från vänsterpartiet kommunisternas sida varje år i justitieutskottet. Varje år har dessa motionsyrkandeo avstyrkts under stor politisk enighet i utskottet och sedan avslagits av riksdagen. Jag vill särskilt hänvisa till utskottsbetänkandet från år 1973.

Vi har inom utskottet informerats av företrädare för justitiedepartementet och rikspolisstyrelsen just om säkerhetspolisens verksamhet, och jag anser i år liksom tidigare att det uppenbarligen saknas fog för bifall till förslaget från vpk. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på reservationen 5 och bifall till utskottets hemställan i denna del.

Det är en uppräkning som gjorts från 1968 fram till 1974.

Det går alltså inte att räkna enbart i polistjänster. Jag vill vidare peka på att 1973 års beslut betingades av ett särskilt behov av kraftfulla åtgärder med hänsyn till de rådande förhållandena. Vi sade då att den treårsplan som lades fram i första hand syftade till att söka komma till rätta med visst slag av brottslighet som framstod som särskilt oroande: våldsbrott, narkotikabrott, tillgrepps och skattebrott.

I motion 1100, som man tidigare har talat om här, yrkas medel för 100 polismanstjänster utöver regeringens förslag. Vi vill för vår del framhålla att några omständigheter inte inträffat som bör föranleda att riksdagen går ifrån ställningstagandet 1973 rörande den lokala polisorganisationens förstärkning under en treårsperiod. Vi avstyrker därför de motioner som har tagit upp denna fråga och yrkar bifall till utskottets hemställan i den delen.

Herr talman! Jag vill allra först rätta till en fadäs, som jag gjorde när jag inte nämnde Hans Peterssons i Röstånga motion. Jag vill gärna nämna den, eftersom Hans Petersson inte är den som armbågar sig fram och framhäver sig själv. Rätt skall vara rätt. Det finns två motioner, dels motionen av herr Petersson i Röstånga, dels motionen av herrar Lindkvist och Hellström, när det gäller lekmannainflytandet i polisstyrelserna. sendet Sedan vill jag säga något om fröken Mattsons inlägg. Man kan naturligtvis hoppas att den vecka som majoriteten i utskottet har föreslagit att utbildningen ökas med skall räcka till. Men fröken Mattson hade mycket stora ambitioner beträffande den här veckan. Det var inte enbart psykologi, psykiatri, sociologi och samhällskunskap som man skulle hinna med, utan vår vice ordförande i utskottet sade att tiden också skulle räcka till mer praktisk polistjänst: ordningspolistjänst, övervakning, trafikövervakning osv. Det skulle bli ett komprimerat program på en enda vecka, och man hinner enbart lukta litet grand på alla dessa ämnen. Skall det bli något rejält, skall man få ut något och få en utbildning som tränger in litet grand i allt detta är det minsta möjliga en utökning av utbildningen med tre veckor, fröken Mattson. Jag tror att man först då vinner något resultat med en ökning. När det gäller jourdomstolarna har jag precis samma uppfattning som fröken Mattson, att rättssäkerheten inte får komma i kläm. Det är naturligtvis inte heller moderaternas mening att så skall ske, men om vi går in för jourdomstolar finns det risk för att man gör avkall på rättssäkerheten. Sedan håller jag också med fröken Mattson om att den översyn som sker litet här och där på detta område kan ge resultat, så att vi får ta ställning till någonting i den här riktningen litet längre fram.

Herr talman! Jag tror inte, fröken Mattson, att man kommer ifrån frågan om säpos inriktning - som vi fortfarande är mycket kritiska mot —- med svepande formuleringar, hänvisningar till 1973 års betänkande och nya försäkringar. Man brukar hänvisa till den parlamentariska kontrollen, men där finns inte vi med. Vi ifrågasätter också om lekmannarepresentanterna i rikspolisstyrelsen verkligen kan få all den information som behövs om man vill ha en fullödig bild av säpos verksamhet. Det finns många möjligheter att dölja obehagliga fakta. Det har bl.a. säpos förflutna visat. Och när vi varje år får, enligt vår uppfattning, nya tecken på att man fortsätter i samma spår är det inte så underligt att vi är misstrogna, att vi kommer igen i utskottet och med våra motioner. Vi har den s.k. personkontrollkungörelsen, som förbjuder säpo att registrera någon enbart på grund av politisk åsikt, men det är en rätt tänjbar formulering. Det är också bara säpo som enligt lag skall vara förbjuden att föra åsiktsregister. Statsrådet Geijer sade i en radiointervju efter den händelse i Kalix som jag tidigare talade om, att i det centrala register som säpo för finns inte någon åsiktsregistrering. Det kan man också med skäl betvivla. Men jag skulle vilja ställa frågan: Vad sker lokalt? Det borde man kanske också intressera sig en smula för.

Herr talman! Både herr Johansson i Växjö och utskottets vice ordförande hänvisade till att det hände någonting exceptionellt 1973, som gjorde att man då verkligen måste satsa på brottsförebyggande åtgärder och få en förstärkning av polisen. Jag undrar vad det var för speciellt som hände 1973? Jag skulle vilja fråga utskottets vice ordförande: Anser fröken Mattson att situationen när det gäller brottsutvecklingen i dag har blivit väsentligt bättre än 1973? Vad var det som hände 1973 utom att vi hade ett nära förestående val och att man på vissa håll tyckte att det var angeläget att markera att något kraftfullt måste göras? Vidare säger fröken Mattson — och det har jag själv tidigare sagt — att man inte kan tillmäta enbart brottsstatistiken en avgörande betydelse. Men statistiken visar i sig återigen en uppgång från en nivå som har varit oacceptabelt hög. Och om man skall glömma bort statistiken, vad skall man då rätta sig efter? Jag vill fråga fröken Mattson: Anser ni att det allmänna läget när det gäller brottsutvecklingen i Sverige i dag har blivit bättre än exempelvis 1973? Är det er uppfattning och vad grundar ni den i så fall på? Enligt Svenska polisförbundets sammanfattning av situationen när det gäller polisresurserna har organisationen våren 1968-1974 tillförts 2 449 nya polismanstjänster. Om riksdagen nu beslutar enligt majoritetsalternativet, innebärande en förstärkning på 400 nya tjänster, blir summan 2849 nya polismanstjänster. Genom arbetstidsförkortningen går 1 837 tjänster bort, genom alterneringstjänstgöringen 1 400 och genom minskning av övertidsuttaget 800 polismanstjänster. Svenska polisförbundet kommer alltså fram till en minskning med 188 av antalet polismanstjänster under dessa år. Förbundet framhåller att detta visar vilket klimat polisen måste arbeta i och frågar varför det är nödvändigt att när polisen får en förstärkning tala om att vi håller på att komma in i en polisstat —- i stället för att sträva efter att också polisen får acceptabla arbetsförhållanden. Jag noterar att fröken Mattson på tal om jourdomstolar uttryckte sig hovsamt, och jag är glad åt det. Det verkar som om vi också i den frågan så småningom skulle kunna vinna förståelse från socialdemokratiskt håll, precis som vi hittills gjort när det gäller flygplatspolis och kvarterspolis, frågor som vi under många år verkligen försökt att driva. Till sist vill jag bara vitsorda det som utskottets vice ordförande sade när det gällde Svenska polisförbundets uppfattning om var utbildningsresurserna skall sättas in. Det var komplettering man i första hand eftersträvade för de polismän som utbildats enligt den gamla ordningen.
Herr talman! Vad gäller flygplatsbevakningen har vi naturligtvis inom alla partier rent principiellt samma uppfattning. Det gäller att vid de inkörsportar som flygplatserna utgör stoppa den utökade internationella brottsligheten så långt det är möjligt. Men vad gäller organisationen skiljer sendet sendet sig uppfattningarna. Departementschefen och i viss mån moderaterna hävdar, att omorganisationen skall kunna genomföras redan den 1 juli i år. Socialdemokraterna i utskottet vill vad gäller Arlanda senarelägga omorganisationen med mer än ett år. Jag ställer mig helt frågande inför det här förslaget, och därför har jag inte kunnat biträda det. Polisutbildningen anser vi i folkpartiet vara så viktig att vi vill prioritera den med ett ökat anslag. Ett alltmer komplicerat samhälle behöver allt bättre utbildade människor, och det gäller även poliserna. Kan man genom en utökad utbildning minska riskerna för irritation mellan polis och allmänhet tycker jag att denna måttliga kostnadsökning är mycket väl använda medel.

Det är alltså inte någon sådan begränsning i schemat som man tydligen har utgått ifrån när man skrev reservationen om ytterligare tre veckors utbildning. Vi är övertygade om att den vecka som föreslås i propositionen kommer att räcka till. Till fru Kristensson vill jag säga att jag fortfarande principiellt ställer mig ytterligt tvekande inför begreppet jourdomstol. Jag vet inte vad det innebär och hur det kommer att fungera. I vårt betänkande har vi ju pekat på att utredningar och översyn av gällande rätt pågår och sagt, att man kanske därigenom kan få litet mera konkreta begrepp om vad det här kommer att innebära innan vi slutligen skall ta ställning till frågan. Att både jag och andra deltagare i debatten har nämnt årtalet 1973 beror på att det var just det året vi beslutade om en treårsperiod för förstärkning av polisverksamheten. Nu gäller ju diskussionen både en förlängning med ytterligare en treårsperiod och — vilket moderaterna vill - en ökning med 100 polistjänster. Vi har resonerat om huruvida vi skulle ta ställning för en ny treårsperiod. Det finns mycket som talar för det, men det finns också väldigt mycket som pekar på att vi då frånhänder statsmakterna möjligheten att anpassa utvecklingen efter rådande förhållanden. Till herr Lövenborg vill jag till sist säga att vi icke är överens. Vi inom utskottsmajoriteten har funnit allt fog för att yrka avslag på reservationen.

Herr talman! Jag skall bara beröra ett par detaljer i den här debatten. Det gladde mig att fru Kristensson tog upp frågan om den dolda brottsligheten. Det ser jag som väldigt positivt, eftersom vi vet att den dolda brottsligheten är omfattande och att den allvarligaste formen är skattebedrägerierna, dvs. den ekonomiska brottsligheten. Vi känner inte till hur många miljarder som genom skattebedrägerier dras undan från våra gemensamma insatser för samhällsändamål, men siffrorna ligger på miljardplanet. Finansministern, som är en försiktig man, brukar uppskatta beloppet till ca 2 miljarder kronor; andra beräknar att det är ända upp till 12 miljarder. Det är som sagt ett område där vi måste intensifiera våra ansträngningar att komma till rätta med brottsligheten. Jag skall också säga några ord om utvecklingen på polisområdet. Det är alldeles riktigt att arbetstidsförkortningen har medfört att de poliser som finns inte kan utnyttjas tidsmässigt lika mycket som tidigare. Men först och främst är det ju ett enkelt faktum att det dock finns 2849 polismän mer i dag än 1968. Sedan kommer allt det som har hänt efter 1968 och som kompenserar bortfallet i tid. Dit hör alterneringstjänstgöringen, fru Kristensson. Det antogs 1973/1974 t.ex. 707 aspiranter. Efter 40 veckor på polisskolan är de ett år på kriminalavdelning och ett år på ordningsavdelning. Vidare är det riktigt att polisväsendet sedan 1968 har tillförts ca 915 övriga tjänster — radioexpeditörer, kontorspersonal, garagepersonal etc. Dessa tjänstemän utför arbete som polismän tidigare gjorde. Vi kan också konstatera att man medvetet strävat efter att föra över vissa arbetsuppgifter på icke polisutbildad personal, exempelvis enklare utredningsuppgifter. I budgeten finns medel till extra tjänster för exempelvis arrestantbevakning. Vidare har tillkommit förenklade handläggningsrutiner — strafföreläggande, ordningsbot, parkeringsbot — vilket bör ha medfört viss lättnad för polisen. Man får också ta i beaktande den tekniska utvecklingen inom polisväsendet över huvud taget — flera bilar, telekommunikationer och data. Före förstatligandet fanns inte en enda bärbar radioapparat; nu finns det över 1 500. Det har även skett en renodling av polisens arbetsuppgifter, dvs. överföring till andra organ av sådant som inte bör handläggas inom polisväsendet. Vi får väl även säga att den kortare arbetstid som polismännen har fått inte kan borträknas i sammanhanget. När man får längre fritid bör man rimligtvis också kunna arbeta effektivare. Tar vi hänsyn till allt detta — och det måste man göra, fru Kristensson, det förnekar inte heller Polisförbundet — så kan vi enligt min uppfattning säga att man på olika sätt har kompenserat bortfallet på grund av arbetstidsförkortningen. Jag har velat lägga detta till rätta, och jag vill tillfoga att jag inte menar att vi skall stanna upp och säga att vi nu har tillräckligt med sendet sendet 190 polispersonal för samhällets behov. Vi skall naturligtvis fortsättningsvis med hänsyn till föreliggande omständigheter pröva i vilken takt ytterligare utbyggnad kan ske. Till herr Lövenborg vill jag säga att vi ju har diskuterat detta vid tidigare tillfälle, som herr Lövenborg själv nämnde. Jag vill här inskränka mig till att ännu en gång försäkra herr Lövenborg att vi inom justitiedepartementet noga följer säpos verksamhet och att vi är lika angelägna som herr Lövenborg att tillse att denna verksamhet sker inom ramen för våra demokratiska värderingar i samhället. Slutligen vill jag också säga att vi snabbt kommer att ingripa om det skulle ske något övertramp.

Herr talman! Jag är verkligen glad över att ni, herr justitieminister, nu i kammaren upprepade det som jag hörde er säga i TV för inte så länge sedan, nämligen att det verkligt viktiga är den dolda brottsligheten. Jag delar den uppfattningen, även om jag anser att man inte skall bortse från den brottsstatistik som finns och som kan analyseras. Jag vill däremot säga att när man talar om dold brottslighet får man inte enbart mena den brottslighet som riktar sig mot samhället, utan man bör rimligen — och jag antar att herr justitieministern också har den uppfattningen — även ta hänsyn till brottslighet som riktar sig mot enskilda människor. Med den inställning som jag förstår att herr justitieministern har inser jag att justitieministern måste beklaga att herr bostadsministern inte ansåg sig kunna bifalla SCB:s framställning om att få göra en bred undersökning för att komma fram till omfattningen av den dolda brottsligheten. Från mitt parti har vi motionerat om att det förslaget skall bifallas. Ärendet är såvitt jag vet ännu inte behandlat i civilutskottet, men jag har med hänsyn till herr justitieministerns uttalande stor förhoppning om att motionsyrkandet kommer att biträdas, och det tycker jag vore angeläget. Jag vill gärna vitsorda, herr talman, att efter polisens förstatligande har det skett mycket positiva saker. Det har blivit en upprustning på den tekniska sidan som polisen och allmänheten har all anledning att vara tillfredsställda med. Ingen beklagar att också polismännen har fått kortare arbetstid — det är självklart att även de behöver ha rimliga arbetstidsförhållanden. Att man försöker överföra uppgifter från polisen, som inte nödvändigtvis måste betraktas som polisiära i ordets trängre mening, till annan personal är också en riktig utveckling. Vi har ju haft normer för fördelningen mellan polismanstjänster och övrig personal, men det betyder inte något annat, herr talman, än att om man förstärker på polissidan blir det automatiskt förstärkning också när det gäller den övriga personalen. Så har även skett, och det är inget fel. Möjligen kan man, som Svenska polisförbundet, mena att vi så småningom måste sätta oss ner och fundera över hur långt man kan gå åt det här hållet. De strikt polisiära uppgifterna får självfallet inga andra än de som har polisutbildning och polisiärt ansvar ta hand om. Jag tror inte heller att herr statsrådet har Nr 56 någon annan mening. Fredagen den Jag kanske också skulle nämna att alterneringstjänstgöringen var all 11 april 1975 deles utomordentlig. Det var en reform på utbildningssidan som verkligen I var efterlängtad. Men som Svenska polisförbundet har angett innebär = Anslag till polisväarbetstidsförkortning, alterneringstjänstgöring och övertidsbegränsning sendet ändå att vi faktiskt har fått ett minus på över 1 000 polismanstjänster sedan 1968. Det är siffror som inte går att bortförklara, även om man kan förstå bakgrunden till det hela. Samtidigt noterar vi en utveckling när det gäller brottsligheten som jag fortfarande vidhåller är oroande.

Herr talman! Jag vill först och främst notera statsrådet Geijers ord om att man inom justitiedepartementet skall beivra varje övertramp. Nu är det ju så att om man verkligen ville övertyga oss om att det vi påtalar inte existerar i sinnevärlden borde man ge även vårt parti större insyn i säpos verksamhet, utöver den vi nu får en gång om året vid föredragningen inför utskottet, som här har nämnts. Jag har ingen övertro på att en sådan insyn ger alla möjligheter, men då kunde vi kanske gemensamt ta fram en trovärdig bevisföring för att registren har rensats och att åsiktsregistreringen verkligen har upphört. Det är faktiskt svårt med de nya incidenter som vi tycker uppstår varje år. Jag har här tidigare berört händelsen i Kalix. Där har gjorts en utredning, men jag vet inte om jag vill säga att det var en utredning som beivrade varje övertramp. Den innehöll många uppenbara luckor. Dels förklarades att man rutinmässigt har sänt in rapporter om vanlig politisk mötesverksamhet, dels sade den lokale säpo-chefen: Vi registrerar inte, vi bara noterar. — Man noterar alltså! — Men för vilket syfte? Sedan står den frågan alltjämt öppen: Vem har infordrat uppgifterna? Vem har beordrat personal i polisdistriktet att rutinmässigt sända in uppgifter om möten? Jag har visserligen noterat att både rikspolischefen och justitieministern har tagit avstånd från en sådan rutinmässig rapportering som det här tydligen har varit fråga om, men man har inte gått till botten. Frågorna kvarstår obesvarade. Och vi vet inte heller om en sådan rutinmässig rapportering sker i andra polisdistrikt. Jag misstänker att så är fallet. Det vet vi ingenting om.

Herr talman! Jag vill säga till fru Kristensson, att hur man än sätter upp plus och minus finns det i dag ändå 2 849 fler polismän än vi hade 1968. Om något allvarligt skulle inträffa finns det sålunda så många fler poliser här i landet än vid den tidigare tidpunkten. Sedan talade herr Lövenborg om trovärdighet och bevis, men herr Lövenborg förstår givetvis själv att denna verksamhet måste bedrivas under sekretess. Och då är det beklagligt att herr Lövenborg inte vill ta min försäkran på allvar, att vi i departementet verkligen anstränger 191 sendet oss för att följa verksamheten. Vi gör ofta besök hos säkerhetstjänsten för att informera oss om vad som händer där och försäkra oss om att man verkligen följer gällande bestämmelser. Längre kan jag inte komma i bevisning.
Herr talman! De siffror som statsrådet nämnde är självfallet riktiga, men det intressanta i sammanhanget är ju antalet fullgjorda polisarbetstimmar. Och vi konstaterar att situationen inte är helt tillfredsställande, eftersom brott i stor utsträckning blir preskriberade därför att polisen inte har tid att utreda dem före preskriptionstidens utgång. Vi noterar också att uppklaringsprocenten är otillfredsställande och dessutom stadd i sjunkande. Likaledes konstaterar vi att polisen inte hinner bekämpa den grövre brottslighet, som vi alla är överens om måste bekämpas, och att polisen inte har tid att i erforderlig utsträckning försöka skydda människor för övergrepp också när det gäller den som jag brukar säga mera vardagliga brottsligheten. Ävenså konstaterar vi att det är angeläget att polisen får möjlighet till fotpatrullering och att tjänstgöra som kvarterspoliser men att detta kräver ökade resurser. Slutligen konstaterar vi — och där har justitieministern själv tagit avstånd — att man i vissa kommuner och bolag har ansett sig föranlåten att engagera privata vaktbolag för att i någorlunda tillfredsställande utsträckning kunna trygga ordningen. Allt detta är ju utslag av att polisen inte räcker till. Det är bara det som jag har velat säga med mitt inlägg.
Herr talman! Statsrådet Geijer beklagar att vi inte tror på hans försäkringar. Det är naturligtvis beklagligt att vi inte kan göra det, men det händer ju gång på gång att försäkringarna dementeras av verkligheten. Det är inte statsrådet Geijer som jag speciellt misstror utan vad som måhända kan försiggå bakom hans rygg. Det är inte så länge sedan vi här i landet intensivt debatterade IB affären, och då visade det sig ju att inte ens försvarsutskottet, enligt utskottets egna ord, visste särskilt mycket om vad IB sysslade med. Starka skäl talar verkligen för att förhållandet är detsamma när det gäller säpo.
Herr talman! Vi måste hålla isär de här två sakerna, fru Kristensson. Fru Kristensson talade nu om uppklaringsprocenten, om att brott preskriberas innan polisen hinner behandla anmälningarna, osv. Därmed har fru Kristensson tagit upp det allmänna problem som gäller den fortsatta utbyggnad och effektivisering av polisväsendet som måste komma till stånd. Vi kan ha olika uppfattningar om i vilken takt detta skall ske och hur mycket vi har råd med, men i princip är vi ense om att vi skall fortsätta att effektivisera polisens arbete. Men diskussionen gällde det fru Kristensson sade i sitt första inlägg. Det gav sken av att det utfördes mindre polisarbete 1975 än 1968. På den punkten har jag gjort ett tillrättaläggande.

Därför har polisen möjligheter att hinna med mera i dag än 1968, då man inte hade dessa resurser.

Men denna departementschefens uppfattning varade inte särskilt länge. Anledningen till den ändrade uppfattningen anges vara den ökande flygtrafiken samt risken för terroraktioner eller hot om sådana, vilket med jämna mellanrum förekommer utomlands. I motionen 1099 av representanter för centern och folkpartiet sägs bl.a.: Polisverksamheten vid våra storflygplatser måste i likhet med vad som gäller för samhället i övrigt organiseras på ett betryggande sätt. Jag delar helt uppfattningen att flygplatspolisens verksamhet måste motsvara högt ställda krav på säkerhet. Vi kan inte i vårt land bortse från de säkerhetsrisker som föreligger. Självfallet måste personalresurser finnas så att flygplatspolisen kan ge största möjliga säkerhet. Däremot kan jag inte finna några sakskäl för att verksamheten skall ligga under Stockholms resp. Göteborgs polisdistrikt. Jag skall här gå närmare in på några skäl som talar emot en omläggning. Det måste vara en mycket stor tillgång att ha lokalt anknuten personal som har kännedom om platsen och om dess omgivningar liksom en viss personkännedom. Det måste också vara en fördel att ledningsfunktionen finns på nära håll i det lokala polisdistriktet. I propositionen hävdas åsikten att det lokala polisdistriktet har alltför begränsade personalresurser. Detta tyder på att man avser att överföra personal från storstadsdistriktet till flygplatsen för tjänstgöring. Det skulle innebära att man hyser uppfattningen att vi f. n. har en överdimensionerad poliskår i Stockholm och Göteborg. Jag kan för min del inte förstå att så skulle vara fallet. sendet sendet fiktoppar och andra oväntade händelser får mötas på vanligt sätt genom medverkan av den regionale polischefen och rikspolisstyrelsen.” Jag delar helt hans dåvarande inställning och har inte funnit skäl att ändra uppfattning. Beträffande räddningstjänst där polis ingår har givetvis tidsfaktorn en avgörande betydelse. Det gäller att snabbt komma till platsen, och då är den lokala polismyndighetens möjligheter större. Om storstadsdistrikten skall ha ansvaret för flygplatserna kommer dessa att ligga som öar i ett annat polisdistrikt. Detta kan komma att medföra många svårbemästrade problem. Hur skall området avgränsas? Skall misstänkta brottslingar som grips inom området föras till storstaden för förhör och utredning? Vart skall omhändertagna fyllerister föras? Vem skall sköta utredningar om trafikolyckor, stölder, inbrott etc.? Vilket forum blir rätt för åklagare i tingsrätt? Det torde finnas en mängd kompetensfrågor som blir svårlösta, eftersom förhållandena inte är så integrerade med varandra. Jag har här tagit upp några skäl som visar olägenheterna med den föreslagna omläggningen. Till yttermera visso har berörda personalkategorier reagerat genom olika aktioner. Det måste vara riktigt att lyssna på de befattningshavare som väl känner förhållandena genom sitt dagliga arbete. Gör man inte det, blir allt tal om företagsdemokrati och medinflytande bara en skrivbordsprodukt utan någon reell innebörd i verkligheten. Mot bakgrund av det anförda måste jag motsätta mig den föreslagna ändringen av polisdistrikt för Arlanda flygpolis och att Landvetters flygplats skall ligga under Göteborgs polisdistrikt.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 Det är förståeligt att personalen vid såväl Märsta som Mölndals polisdistrikt, som kommer att beröras vid den eventuella omorganisationen, känner en stark oro inför framtiden. Jag skulle vilja fråga statsrådet: När och hur har den berörda personalen i Märsta och Mölndal informerats om den tänkta organisationen?

Här visas återigen ett prov på det samarbete som råder mellan socialdemokrater och moderater när det gäller att driva centraliseringspolitiken vidare i samhället. Det är att observera att det är ett moderatförslag i socialdemokratisk tappning. Senast i december månad 1974 var detta enbart ett moderatförslag, som nu upptagits som ett regeringsförslag i årets budgetproposition. Ett och annat parti beskylls ibland för att sitta i högerburen, men om några sitter i högerburen är det socialdemokraterna i denna aktuella fråga. Herr talman! Fru Kristensson nämnde inledningsvis vilka som stödde propositionen, nämligen socialdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna. Samarbetet mellan socialdemokrater och moderater är ju vanligt nu för tiden; det är bara att konstatera fakta. Vidare säger fru Kristensson att Märsta inte har den organisation som krävs om något inträffar och att det bör vara specialtränad personal där. Och den personalen skulle alltså finnas i Stockholm. Sedan 1962, i 13 år, har Märsta polisdistrikt skött detta jobb med bevakning och allt vad det innebär ute på Arlanda flygplats. Men den specialtränade, erfarna och kunniga personalen finns alltså inte i Märsta utan någon annanstans. Det är en ganska egendomlig uppfattning. Vidare säger fru Kristensson att den fasta organisation som behövs fattas på Märsta polisdistrikt. Det tycker jag är ett dåligt betyg åt det polisdistrikt som under så många år har skött uppgiften till såvitt jag förstår allmänhetens bästa. Jämförelsen med poliserna i utlandet — på flygplatserna i Paris osv. — haltar nog avsevärt. Vi talade om detta i december månad, men låt mig ändå påpeka att flygplatsen utanför Paris enligt uppgift har 26 000 anställda. Det är nog litet skillnad mot vad som krävs både vid Arlanda och vid det nya Landvetterflygfältet. Frågan om snabbheten till platsen om något inträffar diskuterade vi också i december, men jag vill påminna om att Märsta och Mölndal ligger närmast resp. flygplats och därför naturligtvis kan komma snabbast ut om något inträffar. Det tycker jag att fru Kristensson bör ha helt klart för sig. Centralisering kan inte innebära att man kommer snabbare till en ort — i detta fall Arlanda eller Landvetter — om något inträffar. Det måste ta längre tid att åka från Stockholm till Arlanda än från Märsta till Arlanda och från Göteborg till Landvetter än från Mölndal till Landvetter.
Herr talman! Det är naturligtvis närmast socialdemokraterna som skall försvara regeringens fögderi i detta hänseende, men eftersom herr Bengtsson i Göteborg vid flera tillfällen apostroferade mig vill jag säga några sendet ord. Nödvändigheten av att ha en för uppgiften specialtränad personal och angelägenheten av att man får en fast organisation var, som herr Bengtsson känner väl till, uppgifter som vi fick i utskottet vid den hearing som vi hade med företrädare för justitiedepartementet och rikspolisstyrelsen. Det är alltså ingenting som jag har hämtat ur egen fatabur, även om jag har haft det klart för mig mycket länge. Det är inte heller bara ett moderat förslag som har legat till grund för övervägandena. Rikspolisstyrelsen har under flera år, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna utifrån och från våra nordiska grannländer, ansett det nödvändigt med en omorganisation. Detta innebär självfallet inte ett negativt betyg åt t.ex. Märstapolisen — jag kan inte förstå hur herr Bengtsson kan få för sig något sådant. Men det är självklart att om Märstapolisen skall kunna klara den elasticitet som krävs för effektivitet i verksamheten måste den förstärkas med mycket stora resurser för att ge det polisdistriktet för uppgiften specialtränad personal. Det är detta som är väsentligt. Man måste, som jag ser det, eftersträva den mest rationella organisationen för att inte få onödiga personalförstärkningar. Då blir slutsatsen den att storstadspolisen ligger närmast till hands.

Herr talman! Märstapolisen med dess erfarenheter och kunskaper, kännedom om orten omkring flygplatsen och om själva flygplatsen måste väl, fru Kristensson, ha en mycket starkare ställning när det gäller att snabbt kunna komma till rätta med eventuella händelser. Vad jag frågar är: Varför förstärker man inte Märstapolisen? Varför måste man förstärka Stockholmspolisen när det gäller Arlanda flygplats? Den frågan kanske jag skulle rikta till statsrådet. Det lär vara en brist på 600 polismän i Stockholm, men ändå skall den kåren förstärkas för att den skall kunna användas vid Arlanda flygplats. Det är ju en ganska egendomlig ordning! En annan intressant fråga är: Vad är orsaken till att den berörda personalen inte har informerats — jag har ställt den frågan förut — om den aktuella omorganisationen? Det strider ju helt mot de principer som t.o.m. en del socialdemokrater kämpar för, nämligen att de anställda genom sina fackliga organisationer skall ha ökad medbestämmanderätt och i alla lägen delta i samråd om viktiga förändringar. Jag har den uppfattningen att centern och socialdemokraterna är överens om hur viktigt detta är, men den informationen har kanske inte nått justitieministern. F. ö. är det intressant att konstatera hur överens statsrådet är med moderaterna i sådana här frågor.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
Jag tycker att jag i övrigt inte behöver gå in mycket på fördelarna med att man i sådana här situationer kan basera verksamheten på ett polisdistrikt som har mycket stora resurser. Jag skall inte heller gå in särskilt mycket på vad herr Bengtsson i Göteborg sade om polispersonalen. Det är inte fråga om att avskeda någon. Frågan är vilken huvudman de poliser skall ha som skall tjänstgöra vid flygplatserna. Rikspolisstyrelsen har haft allt samråd som krävs med olika organisationer, och då har det inte framförts någon invändning beträffande Arlanda. Det går knappast heller, herr Bengtsson, att ha samråd beträffande budgetpropositionen.